Herr talman! I kompletteringspropositionen föreslås att riksdagen anvisar ett reservationsanslag på 100 milj.kr. för tillfälligt bidrag till anordnande av daghem och fritidshem. Bidraget föreslås utgå per avdelning i nybyggda daghem och fritidshem, där byggnationen igångsätts efter den 30 juni 1984 men före den 1 mars 1985 och avslutas senast den 30 september 1985. Bidraget skall utgå med 300 000 kr. per avdelning. Det skall administreras av socialstyrelsen, som har att fördela de medel som anvisats. För igångsättningen av arbetena skall arbetsförmedlingen höras. Bidrag bör utgå endast för projekt på orter där byggsysselsättningsbehov finns. I reservation nr 17 av moderata samlingspartiet och centern yrkas avslag på propositionen. Man pekar på att anordningsbidrag tidigare visat sig driva upp byggnadskostnaderna på ett oacceptabelt sätt. Man anser vidare att ett mera rättvist statsbidragssystem är angeläget, i stället för detta slag av tillfälliga insatser. I reservation nr 18 är folkpartiet positivt till det föreslagna tillfälliga anordningsbidraget men anser att bidraget bör utgå till privata barnomsorgsanläggningar av olika slag, även sådana som drivs i affärsmässigt syfte. Vidare bör inte bidragsgivningen styras av byggsysselsättningsbehovet på orten utan av det behov av barnomsorg som finns. Herr talman! När det gäller förslagen om principiella förändringar i de statsbidragsregler som antogs av riksdagen i december 1983 och statsbidrag till affärsmässigt drivna daghem vill jag hänvisa till den debatt som fördes här i kammaren så sent som i måndags och de beslut som riksdagen då fattade. Riksdagen har vid åtskilliga tillfällen understrukit vikten av en fortsatt utbyggnad av dagoch fritidshem. Riksdagens beslut 1976 om en utbyggnad av 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 nya fritidshemsplatser under en femårsperiod kom inte till stånd. Av planerade 100 000 nya daghemsplatser har byggts ca 70 000, och av 50 000 planerade fritidshemsplatser blev det ca 30 000. Det innebär att man inte har kunnat uppfylla riksdagens målsättning. Samtidigt konstaterar vi nu att köerna till daghem och fritidshem är mycket långa. För drygt hälften av alla förskolebarn, 52 20, mellan 0 och 6 år vill föräldrarna ha plats inom den kommunala barnomsorgen. Det visar en enkät av statistiska centralbyrån. 88 000 förskolebarn som köar för att få plats kan inte få det. För att täcka den efterfrågan skulle kommunerna behöva bygga 61 000 nya daghemsplatser och 27 000 nya platser i familjedaghem. Av skolbarnen mellan 7 och 10 år var det 28 96 vars föräldrar ville ha plats inom den kommunala barnomsorgen. I den gruppen är det 27 000 barn eller 6 20 som köar för plats på fritidshem eller hos dagbarnvårdare. För att täcka den efterfrågan behöver det inrättas 24 000 fritidshemsplatser och 3 000 platser i familjedaghem. Det är alltså ett klart uttalat behov av en ökad barnomsorg. Beslutet från 1976 har inte uppfyllts. Moderaterna talar väldigt mycket om kostnaderna när det gäller utbyggnaden av barnomsorgen. Men moderaterna undviker konsekvent att tala om att det faktiskt också är lönsamt för samhället att bygga ut barnomsorgen. Detta visar en rad undersökningar, bl.a. en undersökning av Kommunförbundet 1982. Av den framgår bl.a. följande. För en kvinna med ett barn skulle produktionsvärdet vid en genomsnittlig arbetstid på 13 timmar per vecka täcka kostnaderna för barnomsorgen för barnet från 1-årsdagen tills barnet fyller 10 år. Om kvinnan arbetar mer än 13 timmar per vecka ökar den samhällsekonomiska vinsten. Vid heltidsarbete uppgår den samhällsekonomiska vinsten till ca 74 000 kr. per år om vinsten fördelas på de nio år som barnet får omsorg. Även vid genomsnittlig deltid är det samhällsekonomiskt mer lönsamt att bygga ut barnomsorgen med småbarnsplatser än att endast bygga ut den för barn från 3 år. När man talar om barnomsorgen är det viktigt att man inte mäter den bara i ekonomiska termer — barnomsorg är faktiskt också en investering i barnen. Barnens behov av utveckling och trygghet skall alltså inte i första hand diskuteras i ekonomiska termer, även om det naturligtvis är viktigt att ha ekonomiskt underlag när man skall bedöma behovet av att tillgodose önskemålen. Göte Jonsson tog i sitt anförande upp föräldrarnas roll och situation. Socialdemokraternas uppfattning skiljer sig inte från moderaternas när det gäller föräldrarnas roll. Det är föräldrarna som har huvudansvaret för barnens uppfostran, och det har vi aldrig bortsett från på något sätt. Men varken jag eller någon annan i mitt parti behöver Marx handbok för att utforma familjepolitiken eller barnomsorgen. Det finns faktiskt andra egenskaper som är mycket bra att besitta i dessa sammanhang, nämligen sunt förnuft och praktisk erfarenhet. Det är också så att föräldrarna faktiskt behöver ett stöd i föräldrarollen och ett komplement till den. Vi menar att barnomsorgen är ett mycket viktigt komplement. En utbyggd barnomsorg innebär ett stöd för föräldrarna, ett stöd för barnen. Det är viktigt för barnen att få växa upp tillsammans med även andra vuxna personer än föräldrarna och tillsammans med andra barn. Vi konstaterar ju att väldigt många familjer i dag är ett-barn-familjer. Vi kan alltså inte utgå ifrån att familjerna består av två föräldrar och flera barn, utan det finns en mängd olika typer av familjer, där man behöver stöd och hjälp i föräldrarollen. Göte Jonsson upprördes mycket över den bild han visade för kammaren och där det i texten stod bl.a. att i hemmet fanns ingen utbildad personal. Jag förstår inte varför Göte Jonsson är så upprörd över det. Det är ju ett klart konstaterande. Jag har inte fått någon utbildning som förälder. Jag vet inte vad Göte Jonsson fått för utbildning som förälder. Den praktiska erfarenhet vi har är naturligtvis viktig, men den kan kombineras med de kunskaper och erfarenheter som en väl utbildad personal har på olika områden inom barnomsorgen. Därmed blir det ett samspel mellan föräldrarna och personalen i barnomsorgen, till gagn för i första hand barnen.

Vad vi anser vara viktigt framgår också av det socialdemokratiska partiets familjepolitiska program och av de riktlinjer som vi dragit upp på kongresserna. Att nu säga nej till det föreslagna anordningsbidraget till barnomsorgen tycker jag är småaktigt. Med tanke på den bristsituation vi befinner oss i är 100 milj.kr. ett ganska litet anslag, men det innebär ändå att man kan få till stånd en nyproduktion på 330 avdelningar och förhoppningsvis få plats för ytterligare ca 5 000 barn i barnomsorgen. Detta skall ses mot de stora behov som finns och med beaktande av önskemålen från föräldrarna. Många undersökningar pekar nämligen på att det är just kommunal barnomsorg man vill ha, dvs. plats i daghem och fritidshem. Utskottet ser positivt på att särskilda medel avsätts, utskottet anser också att det är rimligt att sysselsättningsbehovet beaktas när det gäller prioritering mellan olika tänkbara projekt. Beträffande bidrag till icke kommunala anläggningar förutsätter vi i utskottet att samma bedömningsgrund kommer att anläggas som i fråga om drift av anläggning. Herr talman!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

Herr talman! När Aina Westin beskriver utbyggnaden av barnomsorgen under den icke-socialistiska regeringstiden gör hon det på ett för socialdemokraterna mycket typiskt sätt. För det första: Utbyggnaden av barnomsorgen har obestridligen aldrig varit så omfattande som under de här sex icke-socialistiska åren. För det andra: Aina Westin förbigår med tystnad utbyggnaden av familjedaghemmen, vilket är betecknande för socialdemokraterna. Antalet platser i familjedaghem ökade under den här utbyggnadsperioden mycket mer än vad man hade beräknat — även i socialdemokratiskt styrda kommuner. Det bevisar att socialdemokrater ute i kommunerna är intresserade även av den här verksamheten, vilket socialdemokraterna i riksdagen dess värre inte är. Här som på det familjepolitiska området i allmänhet visar socialdemokraterna i riksdagen en skrämmande brist på vilja att värna om valfriheten. Att de socialdemokratiska ledamöterna inte hade haft kontakt med sina kamrateri den kommunala verksamheten när man införde det nya statsbidragssystemet hade vi klart för oss då, men jag trodde att man möjligen hade tagit den kontakten senare. Jag förstår att man inte gjort det, för om så hade varit fallet skulle man ha upptäckt att det inte är anordningsbidrag som kommunerna behöver. Anordningsbidraget har en mycket marginell betydelse i sammanhanget. Vad som behövs är en förändring av driftbidraget. Har Aina Westin inte tagit del av de insändare som blivit allt vanligare i ortstidningarna, där föräldrar och personal ger uttryck för sin oro över de förslag som socialnämnderna har tvingats lägga fram med anledning av statsbidragssystemet? Det är alltså förslag som framtvingats på grund av att kommunernas bidrag så radikalt har minskat genom styrningen till heltidsbarn och genom att barnen räknas som heltidsbarn först fr.o.m. att de är inskrivna sju timmar.

Herr talman! Aina Westin sade bl.a. att det när det gäller familjepolitiken inte är Marx som så att säga utgör styrmedlet, utan det är förnuftet. Jag delar Aina Westins uppfattning på den punkten, att Marx inte står för förnuftet. Beträffande den bild som jag visade på kammarens bildskärm frågade Aina Westin: Varför blir Göte Jonsson så upprörd? För mig, Aina Westin och ärade socialdemokrater, är det självklart att det är föräldrarna som är bäst skickade att ta hand om sina egna barn. Detta ligger inom ramen för skapelseordningen. Detta, Aina Westin, ligger inom ramen för förnuftet. När Aina Westin och Socialdemokratiska kvinnoförbundet går ut och sprider propaganda och påstår att av samhället utbildad personal bättre än föräldrarna kan klara fostrarrollen, då läser man Marx utifrån det faktum att förnuft fattas. Jag, herr talman och ärade kammarledamöter, kritiserar inte — jag vill klart understryka detta — de tusentals kvinnor och män som arbetar inom den kommunala barnomsorgen i dag. De har en hög ambition, de är ofta välutbildade, de sköter sin uppgift mycket fint, men de kan aldrig definitivt gå ini föräldrarnas ställe. Vilka av oss i den här kammaren har haft föräldrar som fått samhällelig utbildning i föräldraskap? Om samhällelig utbildning i föräldraskap skulle vara ett kriterium på kärlek, värme, omtanke och social anpassning i vårt svenska samhälle, då skulle vi i princip vara socialt missanpassade allihop. Herr talman! Jag blir egentligen ännu mera skrämd när jag hör att någon av kammarens ledamöter försvarar Kvinnoförbundets skrivningar och program. Aina Westin! Jag har läst programmet, och jag har bara pekat på en enda punkt som jag menar är rätt upprörande, men det finns en rad liknande punkter. På ett ställe heter dett.ex. att äktenskapet väl i princip har spelat ut sin roll som samlevnadsform och skulle kunna ersättas med en registrering. Jag skulle också kunna peka på andra sådana punkter. Herr talman! För mig som moderat är det självklart att föräldrarna har både ansvaret för och möjligheten att ta hand om sina barn.
Herr talman! Jag har aldrig påstått, Rosa Östh, att det inte skedde en utbyggnad av barnomsorgen under de sex år då ni var i regeringsställning. Men utbyggnaden var inte tillräcklig. Vi kan i dag konstatera att riksdagens målsättning om 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 nya fritidshemsplatser inte har uppfyllts. Det är väl ändå ett faktum att ni hade ansvaret för politiken under perioden i fråga, och under den tiden gjordes också starka påtryckningar från olika organisationer, inte minst från löntagarorganisationerna, om att man skulle skynda på utbyggnaden, men det skedde inte. Rosa Östh pekar också på anordningsbidraget. Förra gången anordningsbidrag infördes var anledningen den att man ville få till stånd en snabbare och kraftigare utbyggnad. Också i dag är situationen sådan att vi behöver fler daghemsplatser, och förslaget om anordningsbidrag har framlagts för att möjliggöra en ökning av deras antal. Till Göte Jonsson vill jag säga att jag fortfarande inte vet hur Göte Jonsson harläst Kvinnoförbundets program. Jag tycker inte att man skall citera på det sätt som han gör. Jag vill rekommendera Göte Jonsson, som i olika sammanhang talar om en helhetssyn, att anlägga en helhetssyn också på innehållet i Kvinnoförbundets program. Jag har aldrig påstått att föräldrarna icke har huvudansvaret för våra barns omsorg och fostran och att föräldrarna icke skulle vara bäst skickade att ta hand om sina barn. Men oavsett detta är det väldigt många föräldrar som behöver stöd i föräldrarollen, och det är vi positiva till.
Herr talman! Vad jag mest kritiserade i Aina Westins beskrivning var att hon med tystnad förbigick utbyggnaden av familjedaghemmen, vilket hon även gjorde i sin senaste replik. Detta understryker det ointresse man från socialdemokraternas sida visar mot denna barnomsorgsform. Det är inte, som Aina Westin tidigare påstod, småaktighet från vår sida som gör att vi säger nej till anordningsbidraget, utan det är fråga om en verklighetsförankring. Jag beklagar mycket att man inte kan påstå att den socialdemokratiska regeringen har denna verklighetsförankring. Också jag har nämligen ett intresse av att barnomsorgen byggs ut till full behovstäckning.
Herr talman! Jag skall inte ytterligare kommentera Kvinnoförbundets program. Jag har läst det, och jag har redovisat i skrift och på bild vad som står där. Det finns också mycket mer som jag skulle kunna tillägga. Vem som helst har möjlighet att själv studera det och avgöra, om jag skulle ha feltolkat programmets innehåll. Så till barnomsorgen. Aina Westin säger att en undersökning visar att ett mycket stort antal föräldrar vill ha kommunal barnomsorg. Jag tror att det är på det sättet. Men frågan har då ställts som om det bara funnes kommunal barnomsorg och inga alternativ. Då blir svaret på frågan ja. En annan undersökning, som SIFO har gjort och som gäller vårdnadsersättningen, visar att om föräldrarna får välja mellan att man ensidigt bygger ut den kommunala barnomsorgen och att man ger vårdnadsersättning, säger en klar majoritet av dem att de vill ha vårdnadsersättning i stället för den ensidiga utbyggnaden av kommunal barnomsorg. Även bland socialdemokrater och inte minst LO-medlemmar finns en majoritet för vårdnadsersättningstanken framför en ensidig utbyggnad av kommunal barnomsorg. Som man ropar i skogen får man svar, Aina Westin. Förutsättningen för ett val är ju att det finns något att välja emellan. Det finns ett behov av kommunal barnomsorg, och det finns över huvud taget ett behov av barnomsorg. Aina Westin hänvisar till den ekonomiska bedömning som görs i Kommunförbundets undersökning. Jag skulle vilja säga att den bedömningen egentligen är felaktig, eftersom den utelämnar viktiga moment. Varför har man t.ex. i Kommunförbundets undersökning inte kategoriserat hemarbetet som en värdefull sysselsättning i de fall där någon av föräldrarna stannar hemma och själv tar hand om barnen? Det måste ju räknas in i BNP och i liknande sammanhang, men det har man såvitt jag vet inte gjort. Om båda föräldrarna vill förvärvsarbeta skall man ha möjlighet till barnomsorg — på den punkten delar jag Aina Westins uppfattning. Men det kan då inte helt plötsligt vara mera lönsamt att satsa enbart på den dyraste formen av barnomsorg, i stället för att också satsa på alternativ av billigare typ och på det sättet vinna både valfrihet och samhällsekonomiska fördelar. Ten pressad samhällsekonomisk situation blir det ändå så, Aina Westin, att färre föräldrar av dem som vill ha barnomsorg kommer att få det, om man satsar ensidigt på den dyraste formen än om man också satsar på alternativ som är billigare. Därmed innebär också det moderata förslaget och de borgerliga förslagen i Sveriges riksdag att föräldrarnas önskemål tillgodoses kapacitetsmässigt bättre än vad som är fallet med det socialdemokratiska förslaget.
Herr talman! Jag vill till Rosa Östh säga att vi inte är emot familjedaghem. Naturligtvis behöver vi familjedaghem, och det visar sig också på många orter att det bästa alternativet är att bygga ut sådana. Men vad jag tycker är viktigt i det sammanhanget är att man också ställer krav på kvalitet. Familjedagbarnvårdarna har i dag i mycket liten utsträckning utbildning för att ta hand om barn. De har naturligtvis som föräldrar praktisk erfarenhet av barnomsorg, men mycket få kommuner har satsat på någon utbildning av de kommunala familjedagbarnvårdarna. Till Göte Jonsson vill jag säga att vi i dag inte skall diskutera Kvinnoförbundets program. Jag kan ändock inte underlåta att säga att det kanske är tur att vi inte diskuterar det moderata kvinnoförbundets familjepolitiska program. Jag har berört det vid tidigare tillfällen, och en diskussion på den punkten skall vi kanske ta upp i något annat sammanhang. Göte Jonsson talar sig nu som tidigare varm för valfriheten. Men det finns ingen valfrihet i dag i fråga om barnomsorgen, eftersom denna inte är tillräckligt utbyggd. Av de föräldrar som vill ha barnomsorg utanför hemmet är det alltför få som kan få sådan. Därför är det viktigt att man satsar på den barnomsorg som föräldrarna vill ha, alltså på en utbyggnad av daghem och fritidshem. Vad beträffar t.ex. det stora LO-kollektivet visar en unik undersökning som gjordes inom detta för ett antal år sedan, Göte Jonsson, klart att det är plats i daghem och i fritidshem som föräldrarna vill ha. Det rör sig om ganska stora grupper.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

Fru talman! Socialministern vill ta kål på några myter. Den första är att regeringen inte ville ha en familjepolitisk reform. Det ville den visst, säger Sten Andersson. Vi konstaterade bara att det inte förelåg något förslag i början av året — regeringen hade inte ens aviserat något förslag. Att förslaget sedan växte fram efter initiativ av oppositionen här i riksdagen är riktigt. Dessutom blir förslaget inte genomfört förrän nästa år. Den goda viljan till detta finns säkert, men den har inte räckt till. Nu är detta ett delmål, sade socialministern. Också Evert Svensson sade att fortsättning skall följa. Därför har vi frågat: Hur? I vilken riktning? Evert Svensson har då anklagat mig för att blåsa upp mig. Därför vill jag så stillsamt som det någonsin är möjligt upprepa frågan till socialministern. Hur avser regeringen att fortsätta den familjepolitiska reformen? I vilken riktning skall utvecklingen gå? Vilka principer lägger man till grund för det fortsatta arbetet? Är regeringen beredd att reformera skattesystemet, så att det tar hänsyn till förekomst av barn, alltså skatt efter försörjningsbörda? Är regeringen vidare beredd att införa ett ekonomiskt stöd till småbarnsföräldrar? Är regeringen beredd att respektera föräldrarnas val av omsorg? Är regeringen beredd att stödja — sluta diskriminera — ideella insatser i barnomsorgen? Är regeringen beredd att ge familjer som har tonåringar som går i skolan ett bättre stöd än det som utgår i dag? Finns det några principer, om än vaga, för i vilken riktning regeringen avser fortsätta det familjepolitiska reformarbetet? Socialministern tackar oss för att han fått hjälp med detta första steg. Ja, vi är så där hjälpsamma. Vi vill gärna fortsätta att hjälpa socialministern, om vi bara får en antydan om i vilken riktning han vill bli knuffad. Vi har ställt upp våra principer för reformarbetet. Evert Svensson har antytt att han kan instämma i en del av dessa principer. Om detta förhållande också gäller socialministern börjar det ju växa fram någonting, där vi gärna vill ge socialministern det stöd och den hjälp han har gjort sig förtjänt av och uppenbarligen behöver.

Fru talman! Socialministern utnämnde mig till drevkarl för socialministern och socialdemokraterna. Jag kommer att fortsätta att spela den rollen till dess socialdemokraterna inser att det måste finnas rättvisa i familjepolitiken. Socialministern talar om en propagandamyt. Det var ju så, socialministern, att ni inte hade några förslag. Ni hade inte ens något av en färdriktning. Det var detta som drev oss i vårt arbete, vilket gjorde att ni äntligen lade fram ett förslag. Det var inte någon handlingsförlamning inom oppositionen, utan det var socialministern som var drabbad av total handlingsförlamning. När det gäller de år då vi hade regeringsansvaret är det en myt som Sten Andersson odlar. Vi höjde barnbidragen väsentligt, och vi införde flerbarnsstödet — under motstånd från socialdemokraterna. Nu har ni accepterat det, och det är bra; ni inser så småningom att de förslag vi kommer med är bra. Vi utökade föräldraförsäkringen från sju till tolv månader, varav under tre månader utgår vårdnadsersättning. Detta har ni nu också accepterat, och ni höjer beloppet för vårdnadsersättningen. Det är också bra. Liksom Evert Svensson glömmer socialministern att det är under den socialdemokratiska tiden från 1982 som den stora försämringen för barnfamiljerna har skett. Jag skall upprepa den fråga som jag ställde till Evert Svensson och som jag inte fick något svar på. Vill ni när det gäller färdriktningen och målsättningen för familjepolitiken vara med och bedriva en familjepolitik enligt den princip vi lade fast när vi införde barnbidraget — barnen är lika mycket värda? Så till detta om utmaningen! Sten Andersson hade ju ingenting att utmana med när vi började med dessa förhandlingar. Därför finns det sannerligen inte någonting för Sten Andersson att yvas över.

Fru talman! Socialministern säger att det är propagandamyter. Det är klart att man kan använda sig av olika vokabulärer. Men faktum, socialministern, är ju ändå att under våren hade regeringen väldigt svårt att komma med förslag. Det låg i riksdagen konkreta förslag från samtliga oppositionspartier, men från regeringen kom i princip ingenting. Man må kalla detta propagandamyter eller vad som helst, men det kan klart konstateras att detta var utgångsläget för eftervinterns och vårens familjepolitiska diskussioner. Sedan säger socialministern: Efter det borgerliga vanstyret har jag verkligen i regeringen sett till att barnfamiljernas situation förbättrats, och detta är min ambition. Jag har tidigare sagt att jag tror på socialministerns goda ambitioner. Men när det gäller det faktiska utfallet efter det att vi fick den socialdemokratiska regeringen, kan jag bara ännu en gång hänvisa till att Aftonbladet skrev: Under 1983 förlorade en tvåbarnsfamilj 11 000 kr. i köpkraft. Detta är ju ingenting som man kan trolla bort genom att säga att bara vi kom i regeringsställning, så blev det bättre. De höjda bidrag i olika sammanhang som nu föreslås kompenserar i någon mån effekterna av den socialdemokratiska politiken. En sak som vi bör göra klart för oss i detta sammanhang är hur den långsiktiga familjepolitiken skall utformas. Socialminister Sten Andersson har vid flera tillfällen sagt att det krävs att man går igenom dessa frågor och får en klar målsättning. Men vilken är då regeringens och Sten Anderssons målsättning? Det vet vi inte. Evert Svensson vägrade tidigare att svara på den frågan. Nu frågar vi Sten Andersson: Vilken är er målsättning, efter vilken färdriktning skall man arbeta? Hur blir det med skatterna, t.ex.? Skatt efter bärkraft är enligt moderat uppfattning en viktig faktor. När man läser socialministerns skrivning i kompletteringspropositionen om hur besvärligt det är att komma till rätta med skattesystemet, blir man rädd. Det kanske inte kommer något förslag till en förbättring från departementets sida. Socialministern talar om administrativt krångel. Han säger att det är besvärligt från olika synpunkter sett. Men det är klart att om man skall se på det sättet, vore det allra smidigast att ta in alltihop i skatt. Sedan får man betala ut bidrag till dem som behöver hjälp. Det skulle vara mycket rationellt. Vi kan dock inte utgå från ett sådant tänkande när det gäller kravet på att vara rationell och kravet på administrationen, utan vi måste utgå från det faktiska läget: Vi har världens högsta skattetryck. Vi har en skatt som innebär att många barnfamiljer tvingas begära socialhjälp från kommunerna. Det är en utgångspunkt som är värd att diskutera, Sten Andersson!
Fru talman! Jag vill ställa följande fråga till socialministern: Varför vill regeringen inte acceptera en höjning av barnbidraget från den 1 juli 1984? Vid något tillfälle — jag kommer inte ihåg precis när det var — har Sten Andersson yttrat att det är viktigt att något händer redan nu i år. Men som förslaget nu är utformat blir det inte en krona till barnfamiljerna under 1984. Det tycker jag är dåligt, med tanke på de resonemang som förts i detta sammanhang och med tanke på allt tal om den goda viljan när det gäller att åstadkomma en förbättrad situation för barnfamiljerna. Det skulle inte kosta mycket. Det skulle kosta 250 milj.kr. De pengarna borde regeringen kunna få fram, även om finansministern är motsträvig. Merkostnaderna för barnfamiljerna har ju blivit oerhört stora. Jag har tidigare här redogjort för barnfamiljernas månadskostnader. För en vanlig tvåbarnsfamilj har de ökat med 900 kr. Det innebär en merkostnad på 11 000 kr. på ett år. En höjning av barnbidraget med 500 kr. redan fr.o.m. den 1 juli skulle åtminstone få en dämpande effekt. Det är inte mycket man åstadkommer med detta, men det är åtminstone något. Jag tycker att det är dåligt att regeringen inte har kunnat få fram de 250 miljonerna. Sedan något om anordningsbidraget. Jag vill ställa ytterligare en fråga: När kommer regeringen att lägga fram en plan över utbyggnaden av barnomsorgen? Fortfarande saknar 77 96 av förskolebarnen en daghemsplats. Förslaget om anordningsbidrag är bra. Men om man studerar statistiken härvidlag och de behov som föreligger, finner man att förslaget är otillräckligt. Jag upprepar min fråga: När tänker regeringen lägga fram sin plan över utbyggnaden av barnomsorgen? Det är inte bara jag i den här debatten som ställer den frågan. Jag vill gärna ha ett svar.

Fru talman! Jag har ställt frågan till Evert Svensson, och jag har ställt den till Sten Andersson: Vilken målsättning för det fortsatta familjepolitiska arbetet tänker socialdemokraterna ha? Vi får inget svar. Jag måste säga att Sten Andersson överträffar sig själv när det gäller beskrivningen av vad som hände under de där förhandlingarna, orsaker och verkan osv. Alla de uttalanden och beskrivningar som Sten Andersson har gjort kunde faktiskt bli en ny bok, Boken om Sten Andersson. När det gäller hur eländigt det blev under de sex åren vill jag säga: Läs på litet grand om vilka beslut som fattades, Sten Andersson! Nog är det märkligt att Sten Andersson och den socialdemokratiska regeringen inte omedelbart när de tillträdde ingrep och vidtog några åtgärder. Det var på hösten 1982. Hela 1983 har gått, och halva 1984 — och ingenting händer. Är inte det handlingsförlamning, Sten Andersson? Det blev inte så mycket av de vackra parollerna. Vi lade fram en partimotion liksom de övriga partierna, med undantag av socialdemokraterna, vid årets början. Detta var diskussionsunderlaget. Vi väntade vid varje sammanträde att Sten Andersson skulle ha någonting att komma med. Men så blev det inte. När det gäller de förslag som presenterades den aktuella söndagen vill jag, om jag tidigare inte uttryckte mig riktigt klart, säga att Sten Andersson hade två förslag. Men dessa var inte grundade på de diskussioner som vi hade haft. Ett av de förslag som Sten Andersson lade fram var — som jag tidigare sagt — helt anpassat till vpk, och Sten Andersson sade: Jag vet att jag har majoritet för det här. Sådant var det verkliga förhållandet, Sten Andersson.
Fru talman! Jag skulle vilja säga till socialministern, att nu gäller det nog att sakta farten litet grand för att besinna sig och inte försöka springa snabbare än ljuset, även om man har jyckar efter sig i benen, som socialministern uttryckte det. Vi har från moderat sida aldrig föreslagit att man skall slopa stödet till skolan, att man skall slopa stödet till socialvården, med dess socialbidrag, att man skall slopa stödet till socialtjänsten eller till utbildning och motsvarande saker. Socialministern säger att om vi slopade samtliga skatter och alla i stället fick betala för barnomsorgen skulle det för en barnfamilj innebära en utgift på 80 000 kr. Det är säkert riktigt. Men något sådant har vi aldrig föreslagit. Jag skulle vilja uppmana socialministern att studera våra förslag och kontrollera dem för att se vad vi har sagt och även kontrollera vad som hänt sedan 1982. Det är faktiskt så, att 11 000 kr. har en tvåbarnsfamilj förlorat på ett enda år. Den disponibla inkomsten har det senaste året sjunkit med 2,5 9 eller med sammanlagt 6,6 miljarder kronor. Detta beror inte på de borgerliga regeringarnas politik, utan det är någonting som har skett sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde. Socialministern säger att vi moderater vill att man helt plötsligt skall slopa allt stöd till bostäderna. Det har vi inte sagt. Vi har sagt att det behövs ett nytt bostadsfinansieringssystem. Vi måste tima detta bostadsfinansieringssystem med skattesystemet och skattetrycket — samtidigt som man avtrappar bostadsbidragen eller räntesubventionerna, måste man sänka skatterna. Vi är medvetna om att det ändå finns vissa grupper, t.ex. barnfamiljer, som måste ha ett riktat stöd. Detta talar aldrig socialministern om i samband med de jämförelser han gör. Socialministern och regeringen går ut och säger att höginkomsttagare tjänar 7 000-8 000 kr. på det moderata förslaget, under det att låginkomsttagarna förlorar. Det är också ett mycket märkligt resonemang. Först och främst ser man aldrig våra politiska förslag ur helhetsperspektivet— det gäller t.ex. den ekonomiska politiken. Man utgår heller inte från att de olika familjetyperna har samma behov av service och tjänster. När man beräknar kostnaderna för att införa en ökad självrisk i sjukförsäkringen, då är det helt plötsligt låginkomsttagarna som behöver flera sjukdagar. När man jämför boendekostnader, då utgår man från att alla s.k. höginkomsttagare bor i icke räntesubventionerade villor, under det att alla s.k. låginkomsttagare bor i flerfamiljshus med den högsta hyran. Så kan man inte göra beräkningar, socialministern, utan man måste även när man diskuterar sina politiska motståndares förslag försöka göra detta med utgångspunkt i en viss hederlighet. Detta skulle jag vilja efterlysa från socialministerns sida på denna punkt.
Fru talman! Jag skall ge socialministern rätt i att jag är dålig i räkning. Jag har räknat fel — det blir alltså 487 miljoner. Men jag håller inte med socialministern om att jag skulle vara lättsinning när det gäller att plocka fram medel för dessa 500 kr. som skulle betalas ut från den 1 juli. Vi har pekat på andra finansieringsmöjligheter, byggda på en annan fördelningspolitik. Vi vill inte ha en horisontell finansiering utan en vertikal. Varför är socialdemokraterna så ovilliga att från de ställen i samhället där resurser finns ta resurser för finansieringen av viktiga barnbidragshöjningar? Varför inte höja omsättningsskatten på aktier med 2 26? Det skulle ge 1-1,5 miljarder kronor och skulle räcka till för att finansiera de 500 kronorna två gånger om. Jag har många gånger ställt den frågan till socialdemokraterna och regeringen: Varför vill man inte angripa den felaktiga ekonomiska politik som har förts under många år? Varför ändrar man inte på det ekonomiska systemet så att man får de resurser som man behöver? Socialministern svarade inte på min fråga om utbyggnadsplanen. Kommer det någon sådan och i så fall när?

Fru talman! Mycket skulle vara att säga med anledning av socialministerns anförande, men tiden är knapp och jag skall därför bara göra en kort kommentar. Jag trodde att vi inbjöds till förhandlingar för att försöka komma fram till en positiv lösning, och 'jag vill säga att representanterna för oppositionspartierna gick dit med den inställningen. Jag är mycket förvånad över att detta sedan används till att i så hög grad angripa de partier som ställde upp till förhandlingar. Jag hade inte väntat mig något sådant. Faktum är att vi satt här och frågade ständigt och jämt efter regeringens ståndpunkt. Det presenterades förslag, men det var i ett skede när förhandlingarna nära nog var brutna, och det gavs praktiskt taget inget tillfälle att diskutera de bud som regeringen lade fram. Det gör mig verkligen bedrövad att man efteråt angriper de partier som ställde upp och var beredda att göra en positiv insats. När socialministern sedan presenterar förslaget gör han det inte fullständigt. Det fanns en sida som visade vad som skulle utgå i förmåner. Det fanns också en annan sida som visade hur det skulle finansieras, och det var på den punkten som vi inte alls kunde komma överens. Den biten går man helt förbi. Det är beklagligt att man inte här kan ge en objektiv redogörelse för vad som skedde, om nu de interna förhandlingarna skall skärskådas i riksdagen efteråt — något som jag aldrig tidigare har varit med om när vi har fört förhandlingar. Då har regeln i stället varit — även när vi har förhandlat med socialdemokraterna — att har vi kommit fram till en överenskommelse har den presenterats. Annars har det varit en hederssak att vad som har diskuterats inte har presenterats för offentligheten. Då kan man bygga förtroende och skapa förutsättningar för ett nytt samarbete. Skall man använda en förhandlingsgång för att kritisera, bryter man enligt min uppfattning alla förutsättningar för ett fortsatt resonemang. Fru talman! Jag skall nu övergå till vad jag egentligen hade tänkt säga i detta mitt anförande. I proposition 150, som ligger till grund för betänkandet, föreslås bl.a. en höjning av skatteuttaget i de lägsta inkomstskikten. Vidare föreslås slopande av förvärvsavdraget. Från samtliga oppositionspartier har i motioner framförts olika förslag för att finansiera reformer som nu i dag behandlas i socialutskottets betänkande nr 35 och även alternativ till dessa, nämligen olika slag av skattereduktioner som också skulle förbättra den ekonomiska situationen för barnfamiljerna. Debatten om den framtida skattepolitiken har alltmer kommit att kretsa kring barnfamiljerna. Om tidigare en mycket stor majoritet lovprisade särbeskattningen, höjs nu allt fler röster för ett större hänsynstagande till den samlade familjeinkomsten. I princip är det min uppfattning att det finns en överväldigande majoritet för att särbeskattning skall vara grundregeln även i fortsättningen. Samtidigt råder stor enighet om att en förbättring av den ekonomiska situationen för barnfamiljerna är nödvändig. Tvistefrågan är hur denna skall utformas, och den frågan har vi redan diskuterat i anslutning till socialutskottets betänkande. Jag har därför inte tänkt gå nämnvärt ytterligare in på den. Rent principiellt är barnbidraget det enklaste — ett stöd som går ut direkt till den som har hand om barnet och med lika belopp. Men för vissa barnfamiljer, framför allt sådana med endast en inkomsttagare, räcker inte bidragsdelen till. Centern har därför i motion föreslagit att den skattereduktion som nu utgår med 1 800 kr. skall höjas till 4 000 kr. för ensamstående och för familjer med barn men med endast en inkomsttagare. Detta skulle utgöra ett värdefullt stöd för denna grupp, som av nästan alla anses som den som ur ekonomisk synpunkt är i störst behov av en förstärkning. Jag skall nu inte gå längre in på de olika förslag som diskuteras, utan övergår till att säga något om de reservationer som centerns utskottsrepresentanter fogat till betänkandet. I reservation 2 yrkas bifall till det förslag som jag nyss redogjort för angående höjning av skattereduktionen från nuvarande 1 800 kr. till 4 000 kr. för ensamstående och övriga barnfamiljer med endast en inkomsttagare. Centern har också, såsom framgått av den tidigare debatten, föreslagit en höjning av barnbidragen med 600 kr. för det första barnet och med 1 000 kr. för det andra och därpå följande. Finansieringen föreslås ske dels genom slopande av förvärvsavdraget, dels genom besparingar i budgeten. Centerns budgetalternativ visar på ett budgetunderskott som trots finansiering av de höjda barnbidragen är 9 miljarder lägre än regeringens. » Centern säger därför nej till såväl regeringens förslag till höjning av den statliga inkomstskatten i de lägsta skikten — denna skulle ju hårdast drabba de lägre inkomsttagarna — som moderaternas förslag till höjning av kommunalskatten med 1 350 kr. för alla med inkomster över 7 500 kr. Det sistnämnda förslaget innebär en fördubbling av skatten för den som har en inkomst på 12 000 kr. och skattehöjningen är lika, 1 350 kr., för alla om man räknar kommunalskatten till 30 kr., oberoende av om inkomsten är 10 000 eller 500 000 kr. Ur fördelningspolitisk synpunkt är det förslaget oacceptabelt för centern. Det är också oacceptabelt för centern att minska grundavdraget från 7 500 kr. till 3 000 kr. I kommuner med genomsnittsskatt på 30 kr. innebär det en höjning av skatten med 1 350 kr. I kommuner med hög utdebitering blir skattehöjningen ännu större. Vi har trots skatteutjämningen ändå en skillnad iskatteuttaget på 6-7 kr. För befolkningen, ofta med låga inkomster, i dessa hårt skattetyngda kommuner blir skattehöjningen ännu större, men i de rika kommunerna blir det tvärtom. Vi kan inte för vår del acceptera ett sådant här förslag. Förslaget är inte helt unikt — det kommer ju från moderaternas sida. Jag vill ställa ett par frågor till Bo Lundgren med anledning av det anförande som Bo Lundgren höll. När Bo Lundgren presenterade situationen för barnfamiljerna, ingick där inte alls någonting som heter barnbidrag. Man talar bara om skattesituation och inkomster. Jag tycker att man bör vara så pass korrekt att man också tar med det stöd till barnfamiljerna som utgår genom barnbidraget. Att sedan påstå att bidragshöjningarna till stor del betalas av barnfamiljerna är viss överdrift. Efter att ha lyssnat till Bo Lundgren måste jag upprepa den fråga som Rune Gustavsson i förmiddags ställde, nämligen: Vill man ha bort barnbidraget i dess helhet? Man talar här om att familjerna skall leva på sin inkomst. Jag kan inte av det resonemanget få något annat intryck än att man inte vill ha något barnbidrag alls. Jag tror att det är värdefullt om man på den punkten uttrycker sig litet tydligare. Sedan är det väl inte så att man kan höja förmånerna för barnfamiljerna med 8,5 miljarder utan att någon får betala detta. Jag tror inte att man ens med den mycket förnäma propagandaapparat som Bo Lundgrens parti har kan inbilla svenska folket att detta är möjligt. På något sätt måste någon få stå för de ändrade förhållanden som en överskjutning av skattetrycket av denna storleksordning innebär. Jag skall övergå till reservation 6. Där berörs fosterföräldrars och fosterbarns förmögenhetsbeskattning. Enligt nu gällande regler sker en sambeskattning av fosterbarns och fosterföräldrars förmögenheter. Denna fråga har varit föremål för riksdagens behandling åtskilliga gånger tidigare, och förslaget har då avslagits med motiveringen att en ändring får anstå i avvaktan på det slutliga resultatet av familjelagsakkunnigas arbete. Även centern har tidigare respekterat denna motivering, men när nu inga åtgärder vidtas med anledning av familjelagsakkunnigas förslag och regeringen dessutom fördubblat förmögenhetsskatten sedan hösten 1982, yrkar vi bifall till förslaget i reservation 6. I reservation 8 föreslås att särbeskattning också skall ske av makars B-inkomster och av deras förmögenheter. Utan tvivel skulle många problem försvinna om var och en år för år i sin deklaration fick redovisa sin inkomst och sin förmögenhet. Inga problem vid skilsmässor skulle uppstå, var och en skulle alltid veta vilket som är vems. I reservationen begärs att regeringen framlägger förslag om fullständig särbeskattning av såväl inkomster som förmögenheter. Fru talman! Utan att gå in på de övriga motionerna yrkar jag härmed bifall till reservationerna 2, 6 och 8 och i övrigt till utskottets förslag.

Fru talman! Återigen fick vi höra att barnbidraget skall bestå. I anförande efter anförande i dag har man emellertid sagt att barnfamiljerna skall leva på sina inkomster. Det är detta resonemang som förvillar när det gäller vad som egentligen är moderata samlingspartiets ståndpunkt. Det är rätt märkligt att höra Bo Lundgren när han talar om förvärvsavdraget. Det innebär en skattehöjning när man tar bort detta. Ett erkännande av att en ändring av grundavdragen innebär en skattehöjning har jag emellertid hitintills inte lyckats få fram, trots att den är av mycket större omfattning. Det går inte, Bo Lundgren, att få mig — och inte heller svenska folket, skulle jag tro — att falla för påståendet att man kan göra en sådan här omläggning på 8,5 miljarder utan att någon får stå för det. Man säger att statsskatten skall sänkas. Det måste väl vara på det sättet att någon får stå för dessa 8,5 miljarder, antingen genom en skattehöjning, genom minskade förmåner i samhället eller via den privata konsumtionen. Jag tror att det är meningslöst att fortsätta påståendena att man kan göra en sådan omfördelning utan att det drabbar någon part.

Fru talman! Vi når bit för bit fram till en mer realistisk debatt och en mer realistisk syn på vad moderaterna vill. Jag är tacksam för att Bo Lundgren nu har sagt att barnfamiljerna ”så långt möjligt” skall klara sig på sina inkomster. Det var ett erkännande att det inte enbart är på sina inkomster som de skall klara sig, vilket — som framgår av protokollet — har sagts vid flera tillfällen här i dag. Jag tror att det är angeläget att vi nyanserar debatten, när det här talas om att man kan göra en ändring av grundavdragen utan att någon skall stå för de kostnader som det innebär. Det är nödvändigt om vi skall få en saklig debatt på detta område. Beträffande centerns uppläggning av sin familjepolitik kan jag erinra om att vi har presenterat denna i vår partimotion. Jag skall inte debattera den saken ytterligare. Bo Lundgren har dessutom kunnat höra vad centerpartiet vidare har sagt i dessa frågor, eftersom han var med vid de förhandlingar där vi diskuterade alternativa vägar att gå. Vi sade då: Om man skall gå in på skattesidan, måste den framkomliga vägen vara via skattereduktion.

Fru talman! Efter att ha debatterat socialutskottets betänkande nr 35, som huvudsakligen rör åtgärderna för att förbättra den ekonomiska situationen för barnfamiljerna, har vi nu kommit över till finansieringen av det förbättrade barnstödet, som redovisas i skatteutskottets betänkande nr 50. När jag tidigare lyssnade till socialutskottets ordförande Ingemar Eliasson kunde jag inte undgå att spåra en tydlig ton av besvikelse över det bristfälliga förslag som blivit resultatet, trots all den möda som Eliasson lagt ner för att försöka åstadkomma en enighet kring en ordentlig förbättring för barnfamiljerna. Efter att ha deltagit i de förhandlingar som på Eliassons initiativ kom till stånd mellan regeringen och oppositionspartierna, kan jag inte heller själv sticka under stol med att jag delar den besvikelse som Ingemar Eliasson i dag känner. Det förslag som den socialdemokratiska utskottsmajoriteten står bakom uppfyller på väsentliga punkter inte de krav som vi från folkpartiets sida ställer. Förslaget innebär en fortsättning av den skattehöjningsoch bidragspolitik som har byggt in fullständigt orimliga marginaleffekter i skatteoch bidragssystemet. I folkpartiets motion om skattepolitiken som väcktes under den allmänna motionstiden i januari angav vi att man vid utformningen av familjebeskattningen måste ta hänsyn till resp. inkomsttagares försörjningsbörda. Detta bör ske genom att skatten reduceras under den tid som familjen har hemmavarande barn att försörja. Vi har därför föreslagit en skattereduktion om 2 000 kr. per barn som är under 18 år. Folkpartiets förslag innebär därutöver en höjning av det allmänna barnbidraget med 300 kr., en extra höjning med 900 kr. redan från andra barnet samt en förbättring av studiebidraget med 900 kr. för 16-18-åringar. Vi har sagt att det förslag vi lagt fram är ett provisoriskt förslag. Vi vet att det kommer att behöva justeras ytterligare. Ändå skulle det förslag vi nu presenterar från folkpartiets sida ge ett betydligt bättre stöd än vad regeringens förslag gör. Självfallet måste reformen i dagens ekonomiska läge betalas. Pengarna måste tas någonstans. Vi vill betala reformen genom att höja statsskatten med 2 procentenheter i skikten 1-4 basenheter samt avskaffa förvärvsavdraget och äktamakereduktionen för inkomsttagare med barn. Utöver detta erfordras också en nedskärning av livsmedelssubventionrna med 1000 miljoner. Den av oss föreslagna finansieringen innebär ingen skärpning av progressionen i skattesystemet. Eftersom vi ser det som en absolut nödvändighet att gå vidare med ytterligare etapper av sänkningar av marginalskatten är detta viktigt. För att vara verkningsfulla och beständiga måste de åtgärder som vidtas ligga i linje med den långsiktiga strävan till reformering av skattesystemet som är helt nödvändig. Från folkpartiets sida menar vi också att skattetrycket inte får skärpas. Genom de åtgärder som vi föreslår uppfylls väsentligen dessa villkor. Regeringens förslag innebär att de marginaleffekter som tvingat in många barnfamiljer i en formlig fattigdomsfälla kommer att ytterligare skärpas. Bostadsbidragen är här tillsammans med stigande daghemsavgifter och skatten den direkta orsaken. Det är därför som vi inte vill höja bostadsbidraget. Bättre är, menar vi, att ge barnfamiljerna pengarna i handen. Då kan man använda dem till det man finner lämpligast. Vi menar att föräldrar faktiskt själva är fullt kapabla att avgöra var pengarna behövs bäst. Det behöver inte staten göra. Ytterligare ett antal barnfamiljsförsörjare kommer att tvingas in i den situationen att de inte genom extra arbetsinsatser eller extra förtjänster kan förbättra sin standard. Inom folkpartiet menar vi att människor så långt det är möjligt skall beredas möjligheter att leva på sina egna inkomster. = Vi vill undvika ett tillstånd där skatteuttaget för den enskilde är så högt att samhället sedan måste träda in med bidrag för att vederbörande skall kunna klara sin försörjning. Att först betala in stora delar av sin inkomst i skatt för att därefter få tillbaka pengar i form av bidrag kan knappast av någon upplevas som något positivt. Skatteoch socialförsäkringssystemen måste därför vara så utformade att detta undviks så långt det är möjligt. Vid de förhandlingar som fördes mellan regeringen och oppositionen tyckte jag mig klart kunna konstatera att socialministern då insåg det ohållbara i fortsatta skattehöjningar och bidragshöjningar. Så mycket mera deprimerande är det att nu tvingas åse att regeringen köper kommunisternas stöd med just åtgärder av detta slag. Vid dagens debatt med anledning av kompletteringspropositionen hävdade socialministern att regeringen inte ville acceptera ett så pass omfattande förslag som det folkpartiet lagt fram, då det skulle medföra en alltför stor börda för inkomsttagare utan barn. Han kom också med en fullständigt felaktig uppgift, nämligen att ensamförsörjarfamiljer skulle komma att förlora 2 500 kr. per år. Jag vill därför slå fast att den största åtstramning som folkpartiets förslag medför får bäras av familjer som saknar barn och där båda förvärvsarbetar. Den maximala belastningen för dem uppgår till ca 1 100 kr. per år och skall då jämföras med en förbättring för en fyrabarnsfamilj på 9 000-10 000 kr. per år. Det förslag som vi hade kommit fram till i förhandlingarna mellan partierna låg faktiskt på ungefär denna nivå. När därför socialministern i dagens debatt sade att man inte ville acceptera folkpartiets förslag till finansiering ända ut, kan jag bara konstatera att han då satt och arbetade fram ett förslag i förhandlingarna som han inte tänkte acceptera, trots att han själv lagt fram det. Socialministern lämnade också i remissdebatten om kompletteringspropositionen den grovt felaktiga uppgift jag tidigare nämnde. Jag skulle därför vilja ställa en fråga till skatteutskottets ordförande, eftersom socialministern tydligen inte längre kan vara med i debatten här i kammaren. Är skatteutskottets ordförande beredd att här tillrättalägga denna felakti ga uppgift om de 2 500 kronorna. Socialministern anförde alldeles nyss att en skattereduktion har sina nackdelar. Den är krånglig, sade han. Men dessförinnan hade han förklarat att han i de förhandlingar som fördes faktiskt själv lagt fram ett förslag, innehållande en reduktion på 1 000 kronor. Jag kan då konstatera att det sannolikt inte är särskilt mycket svårare att administrera en skattereduktion som den vi föreslår på 2 000 kronor än den skattereduktion som socialministern själv föreslog på 1 000 kronor. De svårigheter som uppstår med vårt förslag skulle också ha uppstått om socialministerns förslag antagits. Ytterligare en sak: Jag hade gärna sett att socialministern hade stannat här, men jag får väl ändå säga detta, med hopp om att det når fram till hans öron. Under remissdebatten sade socialministern att det var folkpartiet som hade bidragit med en skattehöjningsmodell. Han kom med samma påstående här nyss, då han påstod att inte minst folkpartiets skattehöjningsförslag banade vägen. Men saken är den att vi aldrig har framlagt något skattehöjningsförslag. Vi har lagt fram ett förslag till en utjämning eller omfördelning till barnfamiljernas fördel. Den skattereduktion som barnfamiljerna får skall betalas med en skattehöjning. Det innebär alltså ett oförändrat skattetryck. Det är alltså ingen skattehöjning. Jag kan inte se annat än att socialministern med detta försöker få det att framstå som om folkpartiet på något sätt till hälften skulle ha bidragit med propositionens förslag. Det måste väl ändå i rimlighetens namn vara regeringens förslag som vi har här. Då vill jag också betona att det även är regeringens skattehöjningsförslag. Nu innebär faktiskt den finansiering som regeringen föreslår en ren skattehöjning. Den skall barnfamiljerna sedan kompenseras för i form av höjda barnbidrag. Jag vet inte om socialministern möjligen vill skapa bilden att det är den omtänksamma regeringen som bjuder på det goda, medan det är det lilla elaka folkpartiets förslag som leder till skattehöjning för de inkomsttagare som inte har barn i barnbidragsberättigad ålder. Jag tror nog att detta resonemang är alltför grovt för att människorna skall svälja det. Det hade varit bättre om Sten Andersson, när han nu vill ta äran åt sig för den största barnbidragshöjningen någonsin, också hade tagit ansvar för den skattehöjning som han har finansierat denna höjning med. Att det sedan behövdes hjälp för att han skulle ta sig samman och framlägga förslaget är ju en annan sak. Fru talman! Det hade funnits skäl att i en normal debatt beröra de reservationer som fogats till betänkandet med anledning av några motioner. Jag skall i nuvarande situation låta reservationerna tala för sig själva. Låt mig bara beträffande reservation 4, som jag inte undertecknat, göra det konstaterandet att något förslag att slopa underhållsbidraget inte föreligger för beslut i dag. Hade så varit fallet hade vi i folkpartiet naturligtvis reserverat OSS. Fru talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer i skatteutskottets betänkande där mitt namn förekommer.

Fru talman! Familjepolitik kan utformas på olika sätt. Vänsterpartiet kommunisterna anser att den bör utformas med bidrag till barnfamiljerna på två sätt — dels genom ett generellt bidrag för alla barn, lika stort oavsett antal barn eller familjeinkomster, dels genom bidrag som är behovsprövade med inkomsten som grund för denna prövning. Denna väg har vi länge hävdat, och den har också gett resultat i den överenskommelse mellan vänsterpartiet kommunisterna och regeringen som uppnåddes för två månader sedan. Men det är inte enbart bidrag som utgör ett stöd för många barnfamiljer. Det gör även en väl utbyggd gemensam offentlig sektor med god sjukoch hälsovård, en utbyggd barnomsorg, m.fl. andra viktiga sociala servicefunktioner. Det är detta som de borgerliga partierna vänder sig mot — och då främst moderaterna. De vill som bekant minska på denna gemensamma nödvändiga verksamhet. De säger att vi måste spara. Men sanningen är den att de ogillar den inkomstutjämnande effekt som en väl utbyggd offentlig sektor kan innebära. De vill dessutom minska skatterna för dem som har höga inkomster. De vill göra detta trots att det är just dessa grupper som erhållit stora skattelättnader under de senaste åren genom den s.k. marginalskattereformen. Skatternas funktion i ett kapitalistiskt samhälle som vårt bör enligt vår mening ha en klart utjämnande effekt. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår därför i motioner ett sådant skattesystem som skulle verka inkomstutjämnande, dvs. de som har höga inkomster skulle erlägga avsevärt högre skatt än de som har låga eller normala inkomster. Vi menar att en sådan skattepolitik också måste ta itu med kapitalinkomsterna och de stora förmögenheterna, som i dag i stort sett undgår beskattning. Det är viktigt att vi har ett skattesystem som kan finansiera den nödvändiga offentliga verksamheten men som också utjämnar inkomstskillnaderna — detta oavsett hur många barn resp. familj eller ensamförälder har. Vänsterpartiet kommunisterna menar att skattesystemet inte får utformas som ett familjepolitiskt instrument i sig. Familjepolitiken skall klaras på andra vägar. Den form av finansiering som de höjda barnbidragen har fått kan inte påstås vara en kommunistisk skattepolitik. Den skattehöjning som alla drabbas av, även låginkomsttagarna, är inte bra. Men vi accepterar denna del av finansieringen med den utgångspunkten att vi genom att komma överens med regeringen blockerade en många gånger värre skattehöjning för folk i vanliga inkomstlägen. Den skattehöjning som hade kommit till stånd genom en överenskommelse mellan regeringen och de borgerliga partierna hade varit mångdubbelt högre. Dessutom hade det, om det moderata förslaget vunnit genomslagskraft, inneburit mycket höga skattehöjningar för framför allt låginkomsttagarna. Den modell för familjepolitiken, med stora grundavdrag för varje barn, som moderaterna fört fram, är i sig ingenting nytt i högerns skattefilosofi. Det är samma gamla modell som tidigare lanserats, fast i nya kläder. barn skall införas. Bara detta innebär att alla barnfamiljer inte kan komma att utnyttja denna reform till fullo. Har man många barn måste man ha relativt hög inkomst för att kunna tillgodogöra sig hela avdraget. Redan här gynnar det alltså dem med höga inkomster. Vidare skall det nuvarande grundavdraget till kommunal beskattning minskas med 4 500 kr. Det innebär att skattehöjningen för dem som inte har barn blir runt 1350 kr. — detta oavsett vilken inkomst man har. För en låginkomsttagare är detta en skattehöjning som är så stor att den skulle slå ut många av dessa redan hårt drabbade. I reservationen försöker moderaterna göra gällande att denna kommunala skattehöjning skulle uppvägas genom ytterligare en minskning av statsskatten. Men det här kan bara äga giltighet för höginkomsttagarna. För att kunna kompensera sig för den kommunala skattehöjningen med 1 350 kr. skulle statsskatten helt behöva tas bort för beskattningsbara inkomster på upp till närmare 60 000 kr. En sådan politik har moderaterna i praktiken hittills aldrig förespråkat, och det gör de självfallet inte heller nu. Vidare innebär det moderata förslaget att den progressiva delen i skattesystemet skall minska och att den proportionella delen skall öka. I verkligheten innebär det att skatten efter inkomst i ännu högre grad skulle minska. De högavlönade skulle inte erlägga skatt ens i den utsträckning de i dag gör, medan lågoch medelinkomsttagare — dvs. arbetare och lägre tjänstemän — skulle få kraftigt höjda skatter. Det moderata familjepolitiska förslaget skiljer sig alltså inte från högerns vanliga skattepolitik: sänkta skatter för höginkomsttagare, aktiespekulanter och innehavare av stora förmögenheter men höjda skatter för övriga. Och det är det parti som centern och folkpartiet vill traska patrull med när det gäller det fortsatta familjepolitiska reformarbetet. I anslutning till kompletteringspropositionen har vi i vänsterpartiet kommunisterna lagt fram förslag om en höjning av barnbidraget med 500 kr. redan från den 1 juli i år. Vi har här också anvisat hur detta skall finansieras. Vi förespråkar en skärpning av omsättningsskatten på aktier, av reavinstskatten, bolagsskatten och skatten på stora förmögenheter. Dessa skatteförslag har vi lagt fram, dels för att tala om hur barnbidragshöjningen från den 1 juli skall finansieras, dels för att göra en skattemässig insats mot de stora spekulativa intressena i samhället. I någon mån gäller det också att omfördela en del av de enorma vinster och förmögenhetsökningar som kommit några få redan förmögna till godo under de senaste åren. Fru talman! F.n. har jag inget annat yrkande än det som Inga Lantz har framställt. Skatteutskottet har ju valt att inte behandla dessa våra förslag i det aktuella betänkandet. Man har nöjt sig med att redovisa att de finns. Att förslagen till en del gäller finansieringen av en höjning av barnbidraget från den 1 juli i år har man tydligen inte brytt sig om.